Herr talman! I det förslag som vi nu skall ta ställning till föreslås att staten skall ge ett lån på 900 milj.kr. till Göteborgs kommun och ett likadant lån på 600 milj.kr. till Malmö kommun. Lånen skall ha en löptid på tio år och vara amorteringsfria. Räntan skall motsvara statslåneräntan för ett femårigt obligationslån och betalas årligen i efterskott. Dessutom föreslås, som grädde på moset, att staten under de tre första åren skall kunna medge räntefrihet på lånet. Denna räntebefrielse ger, om nuvarande ränteläge håller i sig, Göteborgs kommun och Malmö kommun ett tillskott på omkring 180—190 milj.kr. årligen, en subvention som alla andra kommuner och deras invånare får vara med och betala. Enligt oss moderater är det framlagda förslaget förvånande. Vi kan inte finna något i propositionen som sakligt pekar på att nämnda kommuner i något avseende har en ekonomisk ställning som motiverar särskilt stöd från staten. De skäl som nämns i propositionen såsom investeringar i gator, kommunikationer, kultur, fritid, social struktur och näringslivets behov är inte specifika för Göteborgs och Malmö kommuner. Exakt samma problem brottas de flesta kommuner med i vårt land. Det är visserligen sant att storstäderna har en speciell situation bland Sveriges kommuner. De har vissa utgifter som andra kommuner inte behöver räkna med i samma omfattning, men de har också en skattekraft som överstiger den genomsnittliga för riket. Varken Göteborg eller Malmö har en kommunalskatt som avviker uppåt i förhållande till den genomsnittliga utdebiteringen i landets kommuner. Det finns flera medelstora städer som har lägre skattekraft än dessa två kommuner och som inte erbjuds samma gynnsamma lånevillkor. Man kan också notera att varken Göteborg eller Malmö ingår i något landstingsområde, vilket medför att de inte erlägger landstingskommunal skatteutjämningsavgift. Att dessa två kommuner hamnat i ett ekonomiskt prekärt läge beror på dåligt socialdemokratiskt styre, som kännetecknas av bl.a. höga skatter och brist på alternativ. Den offentliga sektorns kris är särskilt påtaglig i storstadsområdena, där tjänstemonopolen inte kan tillfredsställa medborgarnas önskemål. Sociala problem har utvecklats som tar sig uttryck i bl.a. köer i barnomsorg och sjukvård, kvalitetsbrist och oro i skolan samt dålig trygghet för äldre. Men, herr talman, man kan därför inte förneka att Malmö kommun och Göteborgs kommun har ekonomiska problem. Dessa är i huvudsak självförvållade. Räntefria lån skapar inte bättre förutsättningar för de två städerna utan hindrar, enligt min mening, nytänkande och självsanering, som troligen omsorg och sjukvård, kvalitetsbrist och oro i skolan samt dålig trygghet för äldre. Men, herr talman, man kan därför inte förneka att Malmö kommun och Göteborgs kommun har ekonomiska problem. Dessa är i huvudsak självförvållade. Räntefria lån skapar inte bättre förutsättningar för de två städerna utan hindrar, enligt min mening, nytänkande och självsanering, som troligen är en betydligt bättre väg att gå för de här båda kommunerna än att erhålla två statliga räntefria lån på 900 resp. 600 milj.kr. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 till finansutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Som Rune Rydén nämnde är de skäl som anförs i propositionen för lånen till Göteborg och Malmö sällsynt dåliga. Av principiella skäl kommer jag att yrka bifall till reservation 1. Jag vill nämna tre särskilt viktiga motiv för att säga nej till lånen. Det finns många kommuner i Sverige som har ekonomiska problem. Det är inte något särskilt med de ekonomiska problem som Göteborg och Malmö har. Det finns kommuner som har större problem och kommuner som har mindre problem. Skälen att särbehandla just Göteborg och Malmö är mycket dåliga och i varje fall inte markerade i propositionen. En annan egendomlighet i förslaget är att regeringen ges rätt att medge räntefrihet under vissa villkor under en period på tre år, vilket innebär en ganska betydande subvention till Göteborg och Malmö. Men detta gäller bara om regeringen vill. Kommunerna riskerar att få stå där och bocka med mössan i hand, vilket inte är en utveckling som tilltalar mig som folkpartist. Man kan notera att regeringen samtidigt i annat sammanhang har föreslagit att det införs en särskild investeringsskatt just i Göteborg, så konsekvensen och logiken i regeringspolitiken förefaller mig sällsynt dålig. Det handlar uppenbarligen om att ta med den ena handen och ge med den andra eller vice versa. Det slutliga viktiga skälet för att avslå propositionen är att man i finansdepartementet löper risk att skapa en akutmottagning för kommuner. Vi har erfarenhet av s.k. akutmottagningar för företag. Det var inte någon bra erfarenhet, och jag tycker att man skall ta lärdom av detta och inte inrätta en ny akutmottagning, inte heller för kommuner eller landsting. Av dessa skäl, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Regeringens umgänge med kommunerna tar sig allt underligare former. Efter att under flera år ha brandskattat kommunerna på mycket stora belopp har nu socialdemokraterna hittat en variant enligt vilken ett par utvalda kommuner skall få speciella stödlån. Först måste man fråga sig: Vad är det för speciellt som meriterar Göteborg och Malmö för denna specialbehandling? De har liksom andra storstäder, t.ex. Stockholm, en del extra utgifter av en omfattning som de mindre kommunerna inte har. Samtidigt har de en skattekraft som inte oväsentligt över stiger genomsnittet i riket, för Göteborgs del 110 96 och för Malmös del 105 96. Göteborg och Malmö är egna landstingsområden och har därmed möjlighet till en total samordning och effektivisering av den primärkommunala och landstingskommunala verksamheten. Socialdemokraterna hävdar i andra sammanhang att en sådan samordning skulle innebära betydande besparingar, t.ex. överföring till kommunerna av äldreomsorgen i dess helhet och av sjukhem. Man är också på väg att överföra primärvården från landstingen till kommunerna. Här har vi då två kommuner som har hand om hela sjukvårdspaketet med alla möjligheter att samordna och effektivisera. Socialdemokraterna utser alltså just Göteborg och Malmö som skulle behöva ett särskilt stöd. Det är svårt att se logiken i detta. Göteborg och Malmö behöver inte heller erlägga landstingskommunal skatteutjämningsavgift, vilket betyder en kostnadsfördel för dessa två kommuner på i storleksordningen 260 milj.kr. per år. Skillnaden är alltså en lägre avgift med 56 öre per skattekrona 1991 jämfört med andra kommuner. Utskottsmajoriteten anser att regeringen skall ges rätt att efter särskild prövning efterskänka räntan under de tre första åren. Med en ränta på 12 90 betyder det, som alla förstår, 180 milj.kr. per år. Samtidigt som man ger regeringen detta bemyndigande ikläder man regeringen någon sorts världsbanksattityd. Det skall vara litet extra förmynderi. Och kommunpolitikerna skall minsann visa, om de skall få denna förmån, att de för en sådan kommunalpolitik att kommunens ekonomi stärks och att de vidtar de åtgärder som gör att de bevisligen har en ekonomi i balans om tre år. Jag tycker att det måste vara litet genant för kommunpolitikerna i Malmö och Göteborg att få denna extra misstroendestämpel på sig för att de åstadkommer ungefär 1 26 i budgetförstärkning under tre år. Det finns ett annat skäl för staten att vara generös mot kommunerna. Staten kommer under det närmaste året att låna mycket stora belopp av kommunala skattepengar utan att betala någon ränta alls. När det blir stora löneökningar betyder detta, med det nuvarande avräkningssystemet i fråga om kommunalskatten, att det ramlar in kanske 5 — 10 miljarder extra i statens kassa som staten har under ett eller två år utan att betala någon ränta, och det är kommunens pengar. Om staten vill vara rättvis och logisk mot kommunerna borde staten ge kommunerna förskottsbetalning av de pengar som staten lånar räntefritt. Herr talman! Det finns utomordentligt små möjligheter att göra en helt rättvis och objektiv bedömning av kommunpolitikens långsiktiga effekter. Att låta statliga utgiftsbeslut av denna omfattning vila på en så osäker grund måste i högsta grad ifrågasättas. Det finns inte heller några sakskäl som talar för att just Göteborg och Malmö skulle särbehandlas i detta sammanhang. Vi i centern anser därför att lån till Göteborg och Malmö inte skall beviljas på föreslagna villkor. Med detta. herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Det här betänkandet är på något sätt en intellektuell kollaps. Man har berövat kommunerna viktiga delar av deras inkomstskatter från juridiska personer och fastigheter. Sedan upptäcker man att vissa kommuner har ekonomiska bekymmer. Då tycker man att de skall få låna 1,5 miljarder på synnerligen gynnsamma villkor. Sedan är man i färd med att införa ett kommunalt skattestopp. Det är alltså kaos, och jag häpnar. Det finns ingen rimlig logik i själva hanteringen av detta. Det är en av anledningarna till att vi i miljöpartiet de gröna vill att hemställan i detta betänkande skall avslås. Vi har sagt att det är viktigt för storstadskommunerna att de kommer till rätta med en hel del av de trafikproblem som skapar så många miljöproblem. Därför har vi sagt att det är bättre att dessa kommuner får specifika lån på sammanlagt 1,5 miljarder som går direkt till investeringar i miljövänlig spårburen kollektivtrafik. Det anser vi är det enda rimliga för att man skall komma i gång med lösningen av de problem som finns i dessa områden. Vi anser inte att man skall göra på det egendomliga sätt som regeringen föreslår. Jag tycker alltså att det är fråga om en svårartat intellektuell kollaps. Samtidigt är jag litet förvånad över vpk:s ställningstagande. Vi har nämligen i reservation 2 tillsammans ställt oss bakom motion Fi713. Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer i detta betänkande som miljöpartiet de gröna står bakom.
Herr talman! De tidigare anförandena har anknutit till en rad kommunalekonomiska frågor som i och för sig skulle vara intressanta att debattera, men vi har i utskottet varit överens om att vi skall föra den debatten vid ett senare tillfälle. Jag skall därför försöka att hålla mig strikt till det avsnitt som avses bli behandlat, nämligen det betänkande från finansutskottet i vilket statliga lån till Göteborg och Malmö kommuner behandlas. Det har tidigare nämnts att det i propositionen föreslås att Malmö och Göteborg skall beviljas ett lån på sammanlagt 1,5 miljarder — 900 miljoner till Göteborg och 600 miljoner till Malmö. Det hemställs även att regeringen skall bemyndigas att medge räntefrihet under de tre första åren av lånens löptid. Motiven för regeringens förslag grundas på de båda kommunernas ekonomiska bedömningar och på de analyser som regeringen har gjort. Nu har det förts en del resonemang om detta och om hur kommunerna har ställt sig i detta sammanhang. Jag tycker att man drar för långtgående växlar när man för fram sådana argument. Det är faktiskt så att det är kommunerna som gjort denna framställning. Från början var det ytterligare några storstäder som var med men som senare fann skäl att lämna. Vi vet alla — och det har nämnts här tidigare — att utvecklingen i storstäderna är en annan än i medelstora och mindre städer. Det är en rad saker som man allmänt inte har att brottas med i de mindre och medelstora områdena. Hela den här problematiken skall belysas i storstadsutredningen. Där kommer naturligtvis alla problem att ställas i fokus och på grundval härav kommer vi sannolikt att här i kammaren så småningom få ta ställning till olika åtgärder för att nå rimlig balans i storstädernas utveckling. Jag vill också nämna att — det förvånar mig att man ibland glömmer bort det — vi har ett skatteutjämningssystem som hjälpligt har fungerat under ett antal år. Såvitt jag kan bedöma är alla överens om att det inte är särskilt bra. Det har snedvridit utjämningen mellan kommunerna. Det kom till på förslag som var signerat av den borgerliga regeringen, och systemet började tillämpas 1979. Nu är alla överens om att vi måste justera och ändra det. Jag vill nämna att en del justeringar redan har gjorts och beslutats i denna kammare. Dessa har inneburit att storstäderna har fått lämna ifrån sig avsevärda belopp. Det beror på den justering som gjordes för att man skulle få ett rättvisare förhållande i skatteutjämningssystemet. Kommunernas beräkningar har i vissa sammanhang blivit något felaktiga, och det har påverkat deras allmänna ekonomiska situation. När man gör sådana här bedömningar skall man ta med hela bilden. Om man bortser från en del av faktorerna kan man kanske föra fram sådana argument som har gjorts här. Utskottsföreträdarna för moderaterna, centern och folkpartiet avstyrker i en gemensam reservation förslaget att riksdagen bifaller propositionen. Reservationen anknyter till de motioner som är avlämnade i anslutning till propositionen. Carl Frick talar om intellektuell kollaps. Jag vet inte vilka bedömningar han gör när han anför det. Jag tycker faktiskt att det finns anledning att titta på de förslag som framförts av miljöpartiet i olika sammanhang. Jag skall inte drista mig att göra det nu, men jag funderar ibland över hur det egentligen står till med viljan att vara uppriktig och ärlig. Här lägger man fram förslag om mycket omfattande kostnader men man glömmer bort den ärlighet som man ofta utger sig för att företräda. Man talar inte om att det faktiskt också måste finansieras. Alltför ofta gör man så. Jag tycker att det är en intellektuell sak som miljöpartisterna borde fundera över. Ivar Franzén har en rad synpunkter. Han för ett allmänt kommunalekonomiskt-politiskt resonemang. Jag kan hålla med om att en del av det han säger är angeläget att diskutera, men jag avstår från att göra det i anslutning till detta betänkande. Vi skulle hålla på hela kvällen om vi skulle göra det. Jag skall bara nämna att jag delar allmänt meningen att det finns många kommuner som har ekonomiska problem. Det är ingenting att sticka under stol med, det vet vi alla. Men det finns faktiskt skäl till att storstäderna har alldeles speciella problem. Ett har jag nämnt, nämligen de justeringar i det nuvarande skatteutjämningssystemet som har genomförts, som har varit riktiga och som vi beslutat om i denna kammare. Dessa har gjort att storstäderna har hamnat i en besvärligare ekonomisk situation än de skulle ha haft om vi inte hade gjort dessa justeringar. Det är ett skäl som inte har anförts här i propositionen. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Det är en väg som vi i oppositionen klart motsätter oss.
Herr talman! Jag kan förstå att Arne Andersson vill smyga sig, men jag tycker att hans argument för att göra det är något magra. Vad jag tog upp här hade ju direkt anknytning till det aktuella ärendet, att man skall ge stöd till två speciella kommuner och få en analys av om det fanns sakskäl till det. Det finns ingen analys av vilket ingrepp detta var i den kommunala självbestämmanderätten. Låt mig också påminna Arne Andersson om att det faktiskt är centerpartiet som gång efter annan har motionerat om en rejäl översyn av det kommunala skatteutjämningssystemet. Vi har drivit på den frågan, men det har varit väldigt trögt att få socialdemokraterna att ta itu med frågan och göra något konkret. Det resonemang som Arne Andersson för ger en tankeställare: De stora kommunerna, de som i andra sammanhang framställs av socialdemokraterna som om dessa skall bära upp hela Sverige, är dyra och har stora ekono miska problem. Tänk efter litet här om det inte vore på tiden att även socialdemokraterna började handla mer för decentralisering och för regional balans i det faktiska beslutsfattandet. Då skulle vi i icke oväsentlig grad lätta de ekonomiska problemen i storstäderna.
Herr talman! Jag är litet förvånad över Arne Anderssons plötsliga påhopp på oss om vår vilja att finansiera olika reformer i samhället. Om Arne Andersson vill läsa vårt budgetförslag finner han verkligen att vi har sett till att finansiera de olika förslag som vi kommit med. Det finns ingenting av överbudspolitik. Jag tycker att det vore klädsamt om Arne Andersson ville läsa vad som har skrivits och inte kom med sådana påhopp som inte har med sanningen och verkligheten att göra.
Herr talman! Till Rune Rydén: Det föreligger nu uppgifter — vi har nyligen fått dem verifierade — att man avser att tillsätta en utredning om övergripande ändringar i skatteutjämningssystemet. Det vet Rune Rydén. Det är klart att man skulle ha kunnat gå den väg som Rune Rydén talar om. Han säger att man i stället skulle ha ändrat i skatteutjämningssystemet. Jag tror sannerligen att vi, när förslagen från den kommande utredningen om skatteutjämningssystemet föreligger, får klart för oss hur situationen totalt ser ut. Då kanske de olika subventionerna kan regleras och justeras. Ivar Franzén säger att jag skulle smyga mig. Detta är alldeles fel. Jag försökte på de korta minuter som jag hade på mig att redogöra för vad jag yrkar på. När det gäller den kommunala självbestämmanderätten kan man alltid föra ett sådant resonemang som nu Ivar Franzén för. Men verkligheten är ju den att vi eller regeringen inte har pådyvlat kommunerna några begränsningar i självbestämmanderätten. De ifrågavarande kommunerna har begärt dessa tillfälliga lån. Man har nu gått dem till mötes med hänvisning till de motiv som är anförda. Kan man säga att detta är att tumma på den kommunala självbestämmanderätten? Någon ordning måste det vara. Om det hade varit fråga om generella åtgärder, kunde vi kanske ha resonerat om detta, men så är ju inte fallet. Jag säger detta därför att jag tycker att det är fel att riksdagspolitiker för resonemang som inte överensstämmer med verkligheten. Det är i detta sammanhang fel, Franzén, att påstå att man här skulle tumma på den kommunala självbestämmande rätten. Det är alldeles fel att föra ett sådant resonemang när de som nu blir föremål för åtgärderna själva begär att få bli det. Miljöpartiets företrädare förde ett resonemang om storstäderna. Han menade att de är för stora och för otympliga. Vi behöver storstäderna, och vi kommer alltid att ha dem kvar. Människorna vill ju bo och verka där. Miljöpartister och centerpartister ute i bushen må säga vad som helst, men det är det verkliga förhållandet. Jag menar att vi bör hjälpas åt med att skapa harmoni i dessa sammanhang.
Herr talman! Jag vill bara säga till Arne Andersson i Gamleby att han i sak givit mig rätt. Det var synd att han inte gjorde det också när vi realiter behandlade ärendet i utskottet.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om att kommunerna har önskat sig lånen, men menar Arne Andersson i Gamleby att de också har önskat sig förmynderiet, som tar sig uttryck i klara uttalanden av innebörden: Ajabaja, om ni inte gör så eller så, blir det inte någon ränteeftergift. Vad jag reagerar mot är att man samtidigt som vi, inkl. socialdemokraterna, talar om att ge kommunerna större frihet, förtroende och självbestämmanderätt säger: Nu skall vi granska er riktigt noga i detalj, och om vi tycker att ni har handlat rätt, kan vi tänka oss att bevilja er de 180 miljonerna. Men om inte så blir fallet, får ni dem inte. Om socialdemokraterna vidare hade ställt sig bakom en översyn av den kommunala skatteutjämningen när vi föreslog det, hade vi i dag kunnat ha det systemet i full funktion. Då hade vi inte behövt ta till de panikåtgärder som sossarna nu tycks tillgripa. Jag försöker poängtera i min förra replik att det är regional balans, en politik som gynnar både storstad och landsbygd, som vi behöver och som centern står för.
Herr talman! Inte heller förmynderiresonemanget håller, Franzén. Jag skulle ha kunnat tänka mig att acceptera Franzéns resonemang, om man inte hade haft någon som helst spärr. Vilka långivare, oavsett om det gäller staten, finansinstitut eller banker, ställer i dag några krav? Vi har i denna kammare ett antal år i rad beslutat att rekommendera kommunerna en viss begränsning av sin konsumtionsökning, nämligen till 1 90. Detta har man inte hörsammat i kommunerna. Är det inte i ett sådant fall rimligt att långivaren när sådana här resonemang förs säger: Vi tycker nog att ni, om vi beviljar det här, får ställa upp på det där. Jag tycker att det är en mycket enkel och lättfattlig situation. Jag tror att man i de stora kommuner som det gäller är så medveten att man säkerligen sväljer sådana villkor. Jag tror att det bara är Franzén som gör affär av saken. Kommunerna har inte själva gjori det.

Herr talman! Så har vi här från den socialdemokratiska regeringen ännu ett förslag till höjd skatt, nämligen en höjning av den regionala investeringsavgiften från 10 96 till 30 20. Rätteligen är det fråga om en skatt, och så kommer den också att kallas i fortsättningen. Dessutom föreslår regeringen — och skatteutskottets majoritet tillstyrker det i sitt betänkande nr 27 — en utvidgning av regionen till att omfatta även mitt kära Göteborgsområde. Och ytterligare föreslås av regeringen och tillstyrkes av skatteutskottets majoritet en förlängning av lagstiftningen till att gälla även under år 1991. Det är ytterligt märkligt att detta egendomliga förslag har kunnat tillstyrkas av en majoritet i skatteutskottet. Här får vi från de ledande bankernas ekonomiska utredningsavdelningar höra att konjunkturen börjat vända och väntas fortsätta att gå ned under nästa år. Och konjunkturinstitutet skriver i sin rapport om konjunkturläget i mars 1990, att industrikonjunkturen har försvagats påtagligt jämfört med läget för ett år sedan. Även majoriteten inom både finansutskottet och bostadsutskottet, som av skatteutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över proposition 1989/90:96, har tillstyrkt detta obetänksamma förslag. Då hade man ändå en utfrågning, anordnad av finansutskottet och även bostadsutskottet, där en mycket bred sakkunskap från såväl arbetsgivare som arbetstagare från både Stockholmsområdet, Uppsalaområdet och Göteborgsområdet framförde en förödande kritik mot regeringens förslag. Här framhölls sålunda att man i Stockholm räknar med att 2000-3 000 arbetstillfällen skulle försvinna som en följd av den höjda och förlängda skatten, i Uppsala ca 500 och i Göteborg omkring 1000 arbetstillfällen. Man frågar sig onekligen vad sådana här utfrågningar av sakkunniga tjänar till, när utskottet inte alls tar hänsyn till de fakta som presenteras. Byggkonjunkturen är så uppenbart på väg nedåt, varför vi kan vänta oss en ökad arbetslöshet. Helt ovetande är naturligtvis inte utskottet. Problemet är att man inte lyssnar på och låter sig påverkas av de sakkunniga. En liten brasklapp har man dock med i sin skrivning. Sålunda skriver majoriteten i skatteutskottet redan på första sidan i betänkandet att den ”förordar ett uttalande av innebörd att regeringen noga bör följa utvecklingen i de regioner som berörs av investeringsskatten och återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder om sysselsättningen skulle hotas”. Men det är ju helt klart att sysselsättningen hotas med detta förslag. Det hotet behöver man inte vänta på, eftersom det redan finns här. Faktum är att åtgärderna kommer samtidigt som ett flertal andra faktorer drabbar byggandet: höjd räntenivå, moms på el, skatteomläggningens förslag att bostadssektorn skall belastas med ökade skatter och avgifter på sammanlagt 20 miljarder kronor. Vidare har vi den föreslagna beskattningen av reseersättningar och traktamenten, som naturligtvis leder till krav på kompenserande lönehöjningar, eftersom dessa ersättningar delvis har varit en löneförmån. Nu skriver utskottet — och följer propositionen — att förslaget till höjd investeringsskatt ”är ett led i en åtstramning av den svenska ekonomin.

Det måste rimligtvis leda till ännu högre prisoch kostnadsökningar — precis tvärtemot avsikten! Underligt är att regeringen inte vill lära av erfarenheten. Här säger regeringen, och utskottet upprepar det, att eftersom ”den nuvarande skatten på 10 96 inte har medfört det önskade resultatet finns det ——— skäl att skärpa och utvidga beskattningen”. Anledningen är helt enkelt att man har valt fel metod, inte att tillsatsen har varit för liten. I ett land med världens högsta skattetryck är det en illusion att tro att man kan styra ekonomin med ytterligare skatter och avgifter, dvs. att man kan styra ekonomin i önskad riktning, nämligen ett överförande av arbetskraft från oprioriterade byggen till framför allt ökat bostadsbyggande. För Göteborgs del beräknar Västra Sveriges byggmästarförening att sysselsättningen inom oprioriterat byggande kommer att minska med ca 800 personer det första kvartalet i år, med drygt 500 det andra, med drygt 300 det tredje och med drygt 200 det fjärde kvartalet, dvs. med sammanlagt ca 1 800 personer i år. För det första kvartalet 1991 beräknas en ytterligare minskning om drygt 100 personer. Men den väntade följden av ökat bostadsbyggande kommer att utebli, av den enkla anledningen att det inte finns några planer framme för detta ökade byggande. Jag kan nämna, att under senare tid har i Stockholm och Göteborg endast ca 50 90 av beslutat bostadsbyggande kunnat ske. En förklaring till detta är främst att nya planer numera överklagas i så stor utsträckning sedan den nya planoch bygglagen infördes. Till detta kommer hur blint detta investeringsstopp slår — ännu ett exempel på illusionen att man med fler regleringar, fler skatter och högre skatter och avgifter kan styra byggmarknaden. I Stockholm finns stora områden som är långt ifrån överhettade. I Göteborgsområdet drabbas t.ex. Härryda kommun särskilt hårt, där man just har gjort stora investeringar i vad som kallas Råda Företagsport. Men den planerade markförsäljningen i anledning av detta kommer troligen att skjutas på framtiden. Som vi moderater i utskottet framhåller, räknar länsarbetsnämnden i Stockholms län med att 1 000 byggnadsarbetare inom regionen ganska snart kommer att bli arbetslösa om byggnadsprojekt som fått tillstånd inte kom mer i gång till följd av den höjda skatten. Mot slutet av 1991 väntas detta antal öka till mellan 2 000 och 3 000 personer. Länsarbetsnämnden i Uppsala län räknar med att 3 000 personer löper risk att bli arbetslösa under 1990 och att detta antal ökar till 450 nästa år. Vi moderater understryker också i vår reservation nr 2 att en regionalt avgränsad investeringsskatt av den här typen innebär att likabehandlingsprincipen sätts åsido. Det blir givetvis följden av att byggprojekt i Stockholmsoch Göteborgsområdet belastas med prohibitiva skatter, medan byggnadsprojekt i andra regioner med likartat läge på byggarbetsmarknaden undgår skatt. Den snedvridning som man redan fått genom byggregleringen förstärks därmed ytterligare. Och är det inte egendomligt, ärade åhörare — som är lätt räknade — att man på den helt genomreglerade byggmarknaden behöver använda ytterligare styrinstrument? Innan byggnadstillstånd har meddelats har ju varje större byggnadsprojekt underkastats en grundlig och i tiden utdragen prövning. De många regleringar som vi har på byggoch bostadsmarknaden har givit upphov till stora obalanser. För att komma till rätta med de problem som därmed skapats bör man tvärtom påbörja en avreglering och inte skärpa befintliga regleringar. Jag kan inte underlåta, herr talman, att i detta sammanhang citera ett uttalande av professor Assar Lindbeck som lyder: ”Det är svårt att undgå slutsatsen att de statliga interventionerna blivit så komplicerade att beslutsfattarnas kapacitetsgräns för länge sedan överskridits”. När både utskottsmajoriteten och det ansvariga statsrådet skriver att vi i Sverige har fått högre prisoch kostnadsökningar än våra konkurrentländer underlåter man att dra de rätta slutsatserna. Det är ju den genomreglerade byggoch bostadsmarknaden som möjliggjort den högre kostnadsoch prisstegringen, precis som vårt genomreglerade jordbruk också visar en högre prisoch kostnadsutveckling än jämförbara verksamheter på fria marknader. Jag behöver väl inte orda mer för att motivera vårt yrkande om avslag på proposition 1989/90:96. Likaså yrkar vi i reservation 1 att investeringsavgiften upphävs. Vad beträffar bostadsutskottets förslag till beskattning av s.k. kombinationsprojekt vill jag säga att vi inte ser någon anledning att överväga det. Det är för övrigt ännu ett bevis på att regleringar föder nya regleringar. Den särskilda fastighetsskatten slutligen har direkt skadliga verkningar, då den driver på inflationsutvecklingen. Den är också krånglig och svårtilllämpbar. Vi yrkar således i reservation 10, till vilken jag naturligtvis yrkar bifall, att regeringen skyndsamt lägger fram ett lagförslag om den särskilda fastighetsskattens upphävande. Men naturligtvis, herr talman, yrkar jag avslag på propositionen liksom jag yrkar bifall till våra båda förstnämnda reservationer.

Herr talman! Folkpartiet står bakom tre reservationer, nr 1,3 och 10, i det här betänkandet. vissa byggnadsarbeten upphävs så snart det är praktiskt möjligt. Vi menar att det kan ske redan vid månadsskiftet efter riksdagens beslut. I reservation 3 yrkas avslag på propositionen och förslaget att höja investeringsavgiften på oprioriterade byggnadsarbeten i vissa delar av ABC-län. Den investeringsavgiften infördes efter en uppgörelse mellan regeringen och centerpartiet våren 1989. Förslaget är nu att den skall höjas från 10 till 30 26 och att den skall utvidgas till att gälla även Göteborgsområdet. Vidare skall då avgiften, som nu kallas för skatt, förlängas till 1991. Propositionen lades fram för riksdagen i anslutning till det ekonomiska panikpaket med prisstopp, utdelningsstopp, lönestopp och strejkförbud som presenterades i början av februari. Mot bakgrund av vad som har hänt med de övriga förslagen hade det tett sig naturligt för regeringen att dra tillbaka också den propositionen. Folkpartiet motsatte sig införandet av den tillfälliga investeringsavgiften. Vi pekade på att det var ett nytt styrinstrument som man introducerade på en redan mycket starkt reglerad marknad. Den snedvridning som uppkommer genom byggregleringen förstärks med det nya styrinstrumentet. En kombination av skärpta administrativa begränsningar för byggande och höjd investeringsskatt innebär en samlad reglering av en omfattning som vi inom folkpartiet helt motsätter oss. I och för sig utesluter vi inte att någon typ av avgiftsbeläggning under en kortare period kan vara ändamålsenlig i en situation med stark överhettning i ett geografiskt begränsat område. Men sådana förslag måste bedömas mot bakgrund av en samlad ekonomisk-politisk strategi. Vi menar att regeringen borde återkomma till riksdagen och redovisa en bedömning av läget i berörda storstadsområden. Man borde där analysera effekterna av de hittills vidtagna åtgärderna — hur och om de har varit verkningsfulla. De bedömningarna borde då infogas i en samlad ekonomisk-politisk strategi. I reservation 10 krävs ett upphävande av den särskilda fastighetsskatten, som en majoritet i riksdagen drev igenom våren 1989 och som omfattar större delen av Stockholms län, Uppsala och Håbo kommuner.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

Herr talman! Socialdemokraterna har en förunderlig förmåga att göra saker vid fel tidpunkt och skatten på viss byggnation i Stockholm och Göteborg är ett skolexempel på detta. Centern har under flera år hävdat att den överhettade byggmarknaden måste kylas ned med en investeringsavgift. Socialdemokraterna har varit mycket ointresserade av detta. Det var med stor tvekan som socialdemokraterna våren 1989 gick med på en investeringsavgift på 10 26 för Stockholmsområdet. Vi i centern föreslog 25 20. Våren 1989 var det den särskilda fastig hetsskatten som var s-modellen. Investeringsavgiften accepterades enbart som en förhandlingskompromiss. I dag konstaterar samma socialdemokrater att 10 96 var för litet. I dag är det socialdemokratiska förslaget därför 30 96. Det skall också omfatta Göteborgsområdet. Det visar med all tydlighet hur ur fas socialdemokraterna är med utvecklingen. Den bästa tidpunkten för att införa investeringsavgifter i Stockholm var 1987. Detta var också centerns förslag. Om socialdemokraterna då hade ställt upp skulle funktionen i svensk ekonomi ha varit väsentligt bättre. Vi hade fått en mindre överhettning, lägre inflation och ett effektivare resursutnyttjande. Våren 1989 var det fortfarande rimligt och riktigt med investeringsavgift i Stockholm. En 25-procentig nivå skulle då ha givit den önskvärda effekten. I dag är tendenserna till avmattning på byggmarknaden mycket tydliga i Göteborg. Den som har någon kännedom om branschen förstår att det i dag är helt fel att införa investeringsavgift i Göteborg. Att göra det kommer inte att ge fler bostäder. Det kommer att skapa en betydande arbetslöshet. Det kommer att innebära sämre utnyttjande av de samlade resurserna i Göteborgsregionen. Det är faktiskt riktigt farligt med en regering som är så akterseglad av verkligheten som den socialdemokratiska regeringen är just nu. När det gäller investeringsavgiften i Stockholmsregionen gör centern samma bedömning nu som våren 1989. Nivån bör vara 25 26, och det finns inte någon rimlig anledning att förlänga tiden utöver vad vi var överens om våren 1989, nämligen att avgiften skulle tas ut under 1990. Det finns t.o.m. goda skäl för att investeringsavgiften bör upphöra tidigare, t.ex. vid halvårsskiftet i kommunerna söder om Stockholm, och vi anser att regeringen bör titta på det. Såväl den förre som den nuvarande finansministern har tydligen som högsta målsättning att behålla varje krona som kommer in till statskassan. Därför skall alla avgifter enligt finansministrarna kallas skatt. Att återföra någonting tycks vara dem främmande. Vi i centern hävdar med väldigt stor bestämdhet att investeringsavgifter av den här typen skall återgå till berörd region. Det är något av den verkliga finessen med den här avgiften att den skall få dubbel effekt: dels att bromsa den icke önskvärda byggnationen, dels att med någon fördröjning stimulera i första hand bostadsbyggandet men också en bättre boendemiljö i regionen. Det är på så sätt man kan få dubbel effekt i fråga om att förbättra situationen i Stockholm. Herr talman! Den ryckighet, den omåttlighet, den verklighetsflykt som präglar den socialdemokratiska politiken är beklaglig, och den är skadlig för Sverige. En mer ärlig, konsekvent politik är en nödvändighet, om vi skall ta oss ur kostnadskrisen på ett rimligt sätt. Jag tror att vad vi framför allt behöver är en ärlig och mer korrekt debatt. Det må väl tillåtas mig att ta en minut till att fundera över vad som har sagts tidigare i dag i denna kammare som ett litet skolexempel på hur man kan villa bort begreppen. Exemplet anknyter till det sätt att argumentera som socialdemokraterna använder just i fråga om investeringsskatten. Folkpartiets företrädare sade tidigare i dag att momshöjning höjer inte kostnaderna. Det är något av ett aningslöst uttalande. Omedelbart höjs då inte företagens kostnader, men momshöjningen drar självklart i gång en lönekarusell, och visst drabbar de kostnaderna företagen. Arbetsmiljöavgiften, som var uppe i samma debatt, framställdes då såsom en skattehöjning, och kortsiktigt påverkas givetvis företagens kostnader. Men i nästa steg går ju den miljöavgift som socialdemokraterna och centern var överens om i våras tillbaka till företagen. Den skapar ett ökat arbetsutbud genom att många som i dag är sjukskrivna eller pensionerade får en chans till ett meningsfullt arbete. Därmed verkar den kostnadssänkande för företagen. I debatten framställs det som är kostnadshöjande på litet sikt såsom icke kostnadspåverkande, och det som är verkligt kostnadssänkande framställs såsom kostnadshöjande. Den ordningen kan vi inte fortsätta med. Vi måste försöka reda ut begreppen och vara ärliga i debatten. Ett ännu mer slående bevis, som jag inte skall ägna tid åt, var budgetministerns påstående om ett underskott på 36 miljarder i centerns budgetalternativ. Jag vet ungefär hur de siffrorna kommit fram, och jag tycker att det vore intressant att få sådana saker utredda, för jag tror att för det samförstånd som vi behöver i Sveriges riksdag är det nödvändigt att vi ärligt och öppet försöker reda ut begreppen. Då kan vi också få sunda och för Sverige bättre beslut.

Herr talman! Det var på tiden att detta förslag kom fram. Det är ett korttidsförslag, men problemet är gammalt. Tillväxten av storstäder har pågått i hundratals år och nu blivit akut.

Ungefär så är det i storstäderna. Där tas område efter område över av industrin. Jag är övertygad om att Hugo Hegeland och Isa Halvarsson inte är på det klara med detta. De hade inte hållit sina anföranden om de förstått problemets allvar och dess långtidsperspektiv. Jag vill yrka bifall till de motioner som jag har skrivit på i detta betänkande. Jag skall säga litet mer om Malmö—Lund-området. Där kommer en del av Kjell Nordströms partivänner och chefer att i morgon fatta ett mycket olyckligt beslut som gör att Jan Strömdahls kommentar kanske inte var så korrekt. Det kan hända att området genom tillkomsten av en Öresundsbro verkligen blir ett överhettat område, att problemen blir lika stora där och att vi verkligen behöver en 30-procentig investeringsskatt för att bevara en något så när levande landsbygd i Skåne. Dessa samma chefer har ju redan i dag, för kort tid sedan, tillkännagivit ett beslut — att koldioxidtaket som riksdagen beslutat om inte längre spelar någon roll. Detta gör det naturligtvis lättare för Kjell Nordström att fara hem med flyget. Jag för min del tar tåget så ofta jag kan, måste jag erkänna. Det är rätt viktigt att vi alla försöker hålla på principen att hålla nere miljöförstöringen så mycket som möjligt, både när det gäller koldioxidutsläppen, tätortsutvecklingen och många andra saker. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att de andra motiven i våra reservationer kommer att behandlas senare av Kjell Dahlström.
Herr talman! Med anledning av att Gösta Lyngå kom in på frågan om storstäderna och deras omfattning kan jag nämna att Rom redan på 200-talet hade 100 000 invånare, och det gick ändå rätt hyggligt. Gösta Lyngå menade att vi inte förstått problemets allvar. Jag kan gärna erkänna att jag förstår det ännu mindre nu när han blandar in en gås i sammanhanget, även om han åberopar en anonym engelsk poet.
Herr talman! Nej, på Rom-tiden var det faktiskt inte så farligt med den ekologiska balansen. Problemet kom på 1700-talet när man började utvinna kol och olja som naturresurser och började öka förstöringen. Det har fortsatt i accelererad takt. Det är detta jag menar när jag säger att jag hoppas att ni skall förstå. Om vi får pratas vid litet mer kanske det blir så.

Herr talman! Under 1989 beslutade riksdagen att införa en tidsbegränsad investeringsavgift på oprioriterat byggnadsarbete i Stockholmsområdet. Den bestämdes till 10 70 av byggnadskostnaderna. Avsikten var att dämpa aktiviteten på byggmarknaden och frigöra resurser för produktion av nya bostäder. Detta avgiftsuttag har uppenbarligen varit alltför lågt för att hålla tillbaka det oprioriterade byggandet. Den nuvarande investeringsavgiften på 10 96 har inte medfört det önskade resultatet. Därför har regeringen föreslagit att avgiften ökas till 30 96 samt utvidgas till att gälla även Göteborgsområdet. Den nuvarande lagstiftningen förlängs också till att omfatta även byggnadsarbeten som påbörjas under 1991. Finansutskottet liksom arbetsmarknadsutskottet och bostadsutskottet har ställt sig bakom förslaget om en skärpning av avgiften samt utvidgning av lagstiftningens tillämpning både geografiskt och tidsmässigt. Skatteutskottet tillstyrker propositionen och förordar också att avgiften skall benämnas investeringsskatt. Liksom de utskott som yttrat sig över propositionen anser skatteutskottet att bedömningarna för det fortsatta byggandet inte är helt entydiga och förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen i de berörda regionerna och återkommer till riksdagen med förslag till åtgärder om sysselsättningen skulle hotas. Utskottet föreslår också att riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen med denna innebörd. Bostadsutskottet har föreslagit en förändring av propositionen så att hänsyn tas till bostäder som ingår i ett kombinerat projekt där de skattepliktiga arbetena dominerar. Bakom förslaget ligger farhågor om att skärpningen av investeringsskatten kommer att förhindra tillkomsten av kombinerade projekt i vilka ingår bostäder. Detta förslag innebär delvis ett avsteg från den gällande principen, men skatteutskottet har tagit fasta på vad bostadsutskottet anfört om att kombinationsprojekt med bostäder kanske inte kommer att utföras vid ett fullt skatteuttag. Skatteutskottet anser att denna lättnad för kombinationsprojekt bör kunna åstadkommas genom att gällande lagstiftning tillförs en ny paragraf, §2a. På förslag av finansutskottet har riksdagen, i samband med att investeringsavgiften infördes i juni 1989, uttalat att det borde ankomma på regeringen att närmare överväga om inte intäkterna från investeringsavgiften senare kunde återföras till berörd region för bl.a. produktion av bostäder. Skatteutskottet har i likhet med finansutskottet inte funnit anledning att ompröva riksdagens tidigare ställningstagande i denna fråga. Beslutet från juni 1989 ligger alltså fast. Regeringen bör alltså återkomma till riksdagen med förslag om hur investeringsskatten senare skall kunna återföras till berörd region. Det kan i detta sammanhang vara lämpligt att regeringen också prövar de förslag som lagts fram i den s.k. storstadsutredningen. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen med anledning av vad utskottet anför i sitt betänkande. Till betänkandet har fogats tio reservationer. I reservation 1 förordar representanterna för moderaterna och folkpartiet att den nuvarande investeringsavgiften på 10 90 skall upphöra att gälla. Med hänvisning till den överhettning som råder på byggmarknaden ansluter sig i stället utskottet till regeringens förslag att höja avgiften. I två reservationer, nr 2 och 3, yrkar moderater och folkpartister avslag på propositionen, dock med olika motiveringar. Moderaterna förutspår en kraftig uppgång av arbetslösheten bland byggnadsarbetarna, om investeringsskatten ökas till 30 26. Jag vill påminna er om att utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen och återkommer till riksdagen om investeringsskatten skulle få just dessa följder. Folkpartiet däremot utesluter inte att en avgiftsbeläggning kan visa sig ändamålsenlig när det råder stark överhettning i ett geografiskt begränsat område. Om det inte råder överhettning nu, hur skall det då se ut för att folkpartiet skall ställa upp på åtgärder som är förenliga med de uttalanden som man gör i sin reservation? I reservation 4 föreslår centerpartiet att investeringsskatten även fortsättningsvis skall benämnas avgift och fastställas till 25 96. Vidare föreslås att Göteborgsområdet skall undantas, liksom en del kommuner i Stockholmsområdet. Reservanterna hävdar att det finns tecken på att byggkonjunkturen kommer att dämpas, inte minst i Göteborgsområdet och i de södra delarna av Stockholm. Jag tycker att även centerpartisterna skulle vara nöjda med det tillkännagivande som utskottet föreslår. Vi räknar med att regeringen noga följer utvecklingen och återkommer till riksdagen om det skulle uppstå problem för byggsektorn. Detta borde tillfredsställa reservanterna. När socialdemokraterna och centern för ett år sedan gjorde upp om en investeringsavgift på 10 96, trodde båda partierna att den var väl avvägd. I dag är bägge partierna överens om att avgiften inte har fått avsedd effekt. Om det är 25 eller 30 76 som är den rätta nivån, kan vi nog inte avläsa i dag. Vi är dock eniga om att avgiften sattes för lågt för ett år sedan. I reservationerna 5 och 6 föreslår vpk och miljöpartiet att även Malmö—- Lund-området bör beläggas med en investeringsskatt. Utskottet är inte berett att nu biträda sådana förslag, men det kan heller inte uteslutas att det i framtiden kan visa sig nödvändigt att utvidga investeringsskatten, om prisoch kostnadsökningarna fortsätter att ligga på nuvarande höga nivå. I reservation 7 föreslås vissa andra förändringar i tillämpningsområdet av miljöpartiet. Förslagen har avstyrkts av både bostadsoch finansutskotten, och skatteutskottet har för sin del inte funnit skäl att ändra tillämpningsområdet. I reservation 8 från vpk föreslås att kombinationsprojekt skall behandlas skattemässigt på ett annat sätt än vad utskottet föreslår. Skatteutskottet vill för sin del ansluta sig till den bedömning som bostadsutskottet har gjort i denna fråga. Bostadsutskottet torde väl vara den mest kompetenta instansen i riksdagen att göra en samlad bedömning av vad som är rätt och rimligt. Majoriteten i skatteutskottet har fullt förtroende för bostadsutskottet och har därför anslutit sig till dess bedömning. I reservation 9 från vpk och centern föreslås ett tillkännagivande om att de medel som inflyter till följd av denna investeringsskatt skall återföras till berörda regioner. Som jag tidigare redovisat föreslår även utskottet ett tillkännagivande i denna fråga, och därmed borde reservanterna vara nöjda. Slutligen föreslår moderater och folkpartister i reservation 10 att riksdagen skall begära förslag om upphävande av den särskilda fastighetsskatt som gäller i delar av Stockholms och Uppsala län fr.o.m. den 1 juli 1990. Jag vill erinra om att den skatten infördes samtidigt som den nu aktuella investeringsskatten, delvis som ett komplement till denna skatt. Den särskilda fastighetsskatten riktar sig mot det befintliga beståndet av kontorslokaler, butiker, hotell m.m. och syftar till att dämpa prisutvecklingen på sådana fastigheter. Skatteutskottet finner inte anledning att nu ompröva tidigare beslut. Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer som fogats till detta betänkande.

Herr talman! Ivar Franzén efterlyste en ärligare och uppriktigare debatt. Jag kan instämma i denna önskan. Ärlighet varar ju längst, även om debatterna blir mycket kortare om de är helt ärliga. Jag kan fatta mig mycket kort. Vad Kjell Nordström nyss sade var just det jag kritiserade i mitt inlägg. Jag har ingen anledning att upprepa vad som redan står i utskottsbetänkandet och som vi här har fått höra en gång till. Jag ber därför att få hänvisa till mitt tidigare anförande.

Herr talman! Jag ber på nytt att få poängtera att man inte har gjort någon som helst analys av hur den tillfälliga investeringsavgiften har verkat. Man inför en reglering, och när den inte fungerar hotar man med ytterligare regleringsåtgärder. Det är ingen analys som vi kan ställa oss bakom. Det är nödvändigt att se den här frågan i ett betydligt större sammanhang, i en ekonomisk-politisk strategi. Det är den vi efterlyser.

Herr talman! Låt mig rätt upp och ned konstatera att Hugo Hegeland själv får stå för sin bedömning av debattens längd. Jag tror det finns mycket att reda ut i ärliga och fria debatter. Det är inte så säkert att debattiden skulle bli kortare med helt ärliga debatter, men de skulle ge mycket mer och kanske påverka besluten på ett helt annat sätt än nu. Jag lyssnade mycket noggrant på Kjell Nordström men kunde inte finna ens nyanser av den tveksamhet som han borde känna inför ett beslut i detta ärende, eftersom man på ställe efter ställe i betänkandet talar om att detta kanske inte är rätt medicin. Det är möjligt att marknaden viker mer och mer, heter det, och det finns brasklappar både här och där. Ändå inriktar man sig på att avgifterna skall ligga fast även år 1991. På något sätt tycker jag ändå att det måste kännas underligt att skriva på detta sätt och sedan dra de slutsatser som man gör i själva beslutet. Låt mig också konstatera att alla för handlingar är just förhandlingar, även om vi tycker att vi fick igenom ganska mycket i förhandlingarna våren 1989. Vår ståndpunkt var att den rätta nivån även då var 25 Jo i investeringsavgifter. Men man ger och tar i förhandlingar. Nu skulle vi kanske kunna vara överens om att det hade varit väldigt bra om vi hade fått igenom vårt förslag fullt ut våren 1989. När det sedan gäller återföring kan det kanske synas litet småaktigt att vi har en reservation som tar upp detta, men det är konsekvensen av det agerande som genomsyrar både betänkandet och annat handlande. I propositionen sägs att det inte är aktuellt att lägga fram något sådant förslag. Vi hade förväntat oss ett sådant förslag ifrån regeringen i detta sammanhang. Finansministerns sätt att se på inkomna pengar gör att det finns anledning att utöva den påtryckning som en reservation innebär, för att pengarna skall gå tillbaka igen och på så sätt göra dubbel nytta för att några åtgärder skall vara försvarbara att ta till. Sedan vill jag trots alla tveksamheter också yrka bifall till reservationerna 4 och 9.

Herr talman! Jag kan inte förstå den sangviniska inställning som Kjell Nordström har hört i Malmö-Lund-området. Detta område i Skåne har ett pH-värde i skogsmarken som är 2,9. Jag vet inte om det säger Kjell Nordström någonting, men då är surhetsgraden så stark att tungmetaller fälls ut och växtrötter förgiftas. Det är alltså detta område som är aktuellt när Kjell Nordström och hans partibröder i morgon kanske fattar beslut om att vi skall öka biltrafiken genom att bygga Öresundsbron, och Kjell Nordström säger i dag att vi inte behöver någon speciell investeringsskatt för att bromsa den starka expansionen. Det är detta område det gäller. Jag vill bara påpeka det, herr talman.

Herr talman! Först vill jag säga till Hugo Hegeland som svar på frågan i hans inledningsanförande: Den här skatten hoppas vi att vi inte får in så mycket pengar på. Det bästa vore att den inte ger någonting, utan att resurserna kan styras över till bostadsbyggande. Då ger den inga inkomster för staten, men de som behöver bostäder kanske får det och det tror jag vore bra. Isa Halvarsson säger att hon tycker att vi har gjort en dålig analys. Ja, den analys vi har gjort visar att en avgift på 10 20 inte har haft någon verkan, och det är därför vi föreslår en höjning. Ivar Franzén säger att vi har en del brasklappar i betänkandet. Jag kan väl säga att vi är ödmjuka inför problemen, och om det visar sig bli problem på byggmarknaden, tycker vi att regeringen skall återkomma till frågan. Jag vill också säga till Ivar Franzén att i förhandlingar handlar det om att ge och att ta. Det är klart att det finns en och annan ledamot i denna kammare som för ett år sen kanske hade velat höja momsen. Ivar Franzén undrade också vad pengarna skall användas till. Först tycker jag emellertid att pengarna måste komma in. Det kan ju vara så att det inte blir några pengar. Skall vi ha en lång debatt om vad de skall användas till, när det sedan kanske inte blir några pengar? Men om det nu kommer in pengar, så skall de enligt utskottet återföras till berörd region, och då får man väl se hur mycket pengar det handlar om. Det kan ju vara så att det inte är så många kronor att diskutera om. Vi får väl se. Gösta Lyngå tar upp problemen i Malmö — Lund-regionen och problemen med pH-värdena. Jag har inget att anföra mot de problemen. Jag inser att de finns. Men glöm inte, Gösta Lyngå, att det är bara några år sedan som man förde intensiva debatter i kammaren om de problem som fanns i Skåne. Då var det varven i Malmö och Landskrona man diskuterade. Den regionen har nog haft en hel del problem, och alla är kanske inte lösta ännu. Sedan vill jag avslutningsvis säga till Jan Strömdahl att det är möjligt att detta inte var en höjdpunkt i bostadsutskottets verksamhet, men jag har ingen anledning att kommentera hur man arbetar i det utskottet. Vi har i alla fall tagit fasta på vad bostadsutskottet har angivit i sitt betänkande.

Herr talman! Jag instämmer med Kjell Nordström i att detta inte är någon höjdpunkt i skatteutskottets debatt. Anledningen är helt enkelt den, att eftersom nu Jan Strömdahl skulle vara med i debatten, så valde vi att lägga oss på en lägre nivå. Nu säger Kjell Nordström att han hoppas att skatten inte ger någonting. Varför i all världen inför ni den då? Då är det helt enkelt bättre att besluta om ett förbud. Då får man inte detta byggande, och det är ju givetvis det säkraste. Nu kan man få en omvänd effekt, att det inte får någon verkan utan att fastighetsbolagen räknar med att det lönar sig ändå. Det finns ingen garanti för att man åstadkommer en åtstramning med en höjd skatt. Det beror ju på hur de enskilda byggnadsfirmorna bedömer konjunkturer och inflationsutveckling osv. Det enda säkra om man vill nå det mål som ni eftersträvar är givetvis att förbjuda oprioriterat byggande i Göteborg, Stockholm och Uppsalaområdet. Det skulle vara rationellt. Men, herr talman, nu säger Kjell Nordström helt plötsligt — jag blir verkligen djupt rörd — att han är ödmjuk inför problemet. Det är uppenbart att han drabbats av Ivar Franzéns krav på ärlighet.
Herr talman! Kjell Nordström och jag kan enas om att det finns problem av olika typer i Malmöhus län. Jag är glad att vi också, sedan vi har kommit hit, kan diskutera de ekologiska problemen och inte bara frågan om industrins vara eller icke vara, om pengars intjänande eller icke intjänande, utan att vi också kan diskutera vilka effekter det har på naturen. Jag är glad att Kjell Nordström är öppen också för den sortens argument.
Herr talman! Låt mig först konstatera att Kjell Nordström tycks ha svårt att i beslut dra konsekvenserna av sin ödmjukhet; för om man hade gjort det skulle besluten ha varit annorlunda. Det här skapar problem och det skapar oklarhet, framför allt för dem som utsätts för dessa beslut. Å ena sidan säger man si och å andra sidan säger man så. Och man har all anledning att tro att det beslut man fattat inte kommer att stå sig tiden ut. Sedan är det så att vi i centern, och det hoppas jag att kammaren är väl medveten om, är emot skattehöjningar. Det gör att vi lägger betydande vikt vid att detta är avgifter, ett styrmedel som skall främja regionen. Då är det inte ointressant att man, vilket belopp som än kommer in, fastlägger att det skall återgå, och till vad det skall återgå. Det är väl inte livets stora fråga om det skall vara 25 eller 30 76, men centern skiljer sig nog markant från socialdemokraterna i det avseendet att vi driver en konsekvent politik. Vi gjorde en bedömning 1989 som visade sig vara korrekt, och då finns det ingen anledning att göra någon annan bedömning i dag. Vi står kvar vid 25 960. Vi driver som sagt en konsekvent politik.

Herr talman! Hugo Hegeland undrar hur det blir med skatten. Vi har inom framför allt byggsektorn prisoch kostnadsökningar som är mycket kraftiga. Detta är ett sätt att delvis kyla av byggmarknaden och styra över resurser till bostadsbyggandet. Jag tror ändå att Hugo Hegeland, som är en kunnig ekonom, inser att man kan tvingas använda styrmedel för att uppnå vissa syften. Några talare har i dag kommit in på frågan huruvida jag varit ödmjuk, och någon sade också att man skall vara ärlig. Jag försöker att vara både ärlig och ödmjuk. Jag kan till Ivar Franzén säga att det säkert hade varit bättre om vi infört en investeringsskatt på 25 20 för ett år sedan. Men det hade kanske också varit bättre om vi kunnat enas om att höja momsen med 1 9 för ett år sedan. Om jag kan erkänna att det skulle ha varit bättre med 25 90 i investeringsskatt för ett år sedan, skulle det vara hälsosamt om Ivar Franzén också kunde säga att det skulle fått effekt om vi höjt momsen med 1 9 för ett år sedan. De övriga debattörerna i debatten har nu inte någon replikrätt, och jag är, som någon tidigare sagt i debatten, tvingad att ge mig i väg hem till Skara. Anita Johansson kommer därför att företräda utskottet, om det behövs.